Herr talman! I nästan 1 timme och 45 minuter har det opponerats mot utskottsmajoritetens ställningstagande. De 35 minuter som jag har antecknat för mig skall jag naturligtvis använda. Men eftersom jag ämnar försöka tala sakta för att göra det möjligt för andra att uppfatta vad jag säger blir det kanske litet svårt att hinna bemöta allt. Jag skall dock försöka att inte sväva ut för mycket. I välformulerade tal har beskrivits å ena sidan verkligheten och å andra 37 sidan de drömmar man kan ha om framtiden på bostadspolitikens område. Men om vi bortser från dessa tal och i stället håller oss till reservationerna kan vi notera att skillnaderna mellan mittenpartierna och socialdemokraterna i bostadsfrågan i är faktiskt är väldigt små jämfört med tidigare år. De framstår som kolossalt stora när man lyssnar på talen, men tittar man på handlingarna blir det, som sagt, en annan bild. Nu är det naturligtvis mycket svårt att diskutera bostadsfrågan just i år. Diskussionen kommer att bli mycket intressantare och rejälare redan nästa år, förmodar vi, och det finns ett par orsaker till det. Vi står just nu i en konjunktursvacka; vi hoppas att den har nått sin botten och att vi är på väg ur den. Det gör att det perspektiv vi får mot framtiden är litet egendomligt. En rad företeelser på bostadsmarknaden är utan tvivel klart på verkade av konjunkturförhållandena. Min egen hemstad t.ex. är ju den ort som har de flesta tomma lägenheterna, men också den ort som har haft den kraftigaste utbyggnaden under de senaste fem åren. Den utbyggnaden projekterades i en tid då alla trodde på att det skulle bli en väldigt expansiv utveckling, även i storstäderna. Man planerade alltså för en befolkningssituation och en efterfrågan som sedan inte blev vad man hade väntat sig. Vi får hoppas att vi nästa år har ett annat konjunkturläge, som skall kunna karakteriseras som mer normalt och göra att våra bedömningar inför framtiden får ett litet stadigare underlag än det vi nu har. Även om det här förhållandet i och för sig inte har färgat debatten i dag, kan det väl inte vara fel att påstå att det kanske har funnits med i tankarna bakom det som har sagts. En annan sak som också gör det litet svårt för oss är att vi snart skall avlösa det gamla miljonprogrammet och börja diskutera hur det nya skall se ut — om vi nu skall ha ett miljonprogram med lägenheter; det får riksdagen så småningom ta ställning till. Underlaget för bedömningarna håller man på att räkna fram. Folkoch bostadsräkningen 1970 är färdig i stora drag för riket i dess helhet, men man står och väntar utanför maskinerna på varenda lapp som kommer fram för att kunna få den mer nyanserade bild som denna mycket grundliga och omfattande materialinsamling skall kunna ge. Det gör väl också att man är litet försiktig med sina uttalanden; man kan gissa att siffrorna ser annorlunda ut när man applicerar dem på skilda bostadsområden än när man ser dem över riket i dess helhet. Dessutom har vi de här bostadsoch hushållsräkningarna som genomförs under en serie år och som ger oss kunskaper om bostadsmarknaden som vi tidigare aldrig har haft. Kanske vi kan få mer av dem redan till nästa år, och då är det möjligt att debatten blir mycket mer fängslande än vad den kan bli när vi står i det läge som vi står i. Så mycket kan man dock säga — och det är väl inget fel i att notera det — som att de långa bostadsköerna inte finns kvar. Den stora bostadsbristen, som drabbade mängder av människor, är över, det skall vi ha klart för oss. Vi vet att trångboddhetsnormen som var en hög målsättning för många — detta att det inte skulle bo mer än två personer i varje rum, köket oräknat — nu praktiskt taget är borta så när som på 2 procent. Det är klart att just de 2 procenten är ett problem, men det är ett alldeles speciellt problem — de är inte det stora problemet, som kräver omfattande, generellt verkande insatser över hela riket. Nu måste det bli fråga om särskilda åtgärder, riktade mot just de grupper som kan vara aktuella. Det skall bli intressant att se vad det finns för grupper där. Redan nu kan man ana att det kanske inte är precis så som man är van vid att tänka. Det kan finnas folk där som har ekonomiska resurser att bo bättre men inte gör det ändå. Den andra normen, att man inte skall bo mer än två personer i varje rum, kök och vardagsrum oräknat, är vi snabbt på väg att uppfylla. På de senaste fem åren har den trångboddheten minskat kraftigt, från 25—30 procent av hushållen ned till 15 procent, och utvecklingen fortsätter åt det hållet. Vi kan alltså notera att när det gäller utrymmesstandarden, som var den stora svagheten på vår bostadsmarknad, har vi kommit ifrån problemen. Nu kommer det andra krav som gör att vi ser andra brister, inte minst i fråga om miljön kring bostadsområdena. Under hela den här expansiva perioden har det varit så att man byggt bostäderna först, och butiker, servicecentra m.m. har kommit efteråt. Det har människorna tolererat tidigare; när de inte hade någonstans att bo och fick en lägenhet var de glada. Nu finns det kanske mycket bra lägenheter innanför väggarna, men nu tycker man att miljön utanför inte är så bra, och man väntar kanske med att flytta till dessa nya områden därför att man har blivit uppmärksam på kraven på detta område. Jag skulle bara vilja beröra några av de ting som togs upp av de föregående ärade talarna. För att inte svepa över hela fältet skall jag försöka hålla mig till några konkreta punkter. Jag är väldigt nyfiken på vad herr Ullsten menade när han talade om de höga hyror som kommer i höst och som kommer att möta en opinion. Vad han har i tankarna vet jag inte. Jag såg något tal som tydligen var publicerat från folkpartiets partikansli och som hade ungefär samma innehåll, men jag blev inte klar över det. Det är inte nyproduktionens hyror som i höst kommer att bli speciellt höga, mig veterligt. Ingenting har inträffat som gör att det just i höst blir någon puckel på nyproduktionen — och det är den vi i detta sammanhang diskuterar. Det enda som kan komma att hända i höst är att det, som en följd av de ändrade hyreslagar vi har fattat beslut om i enighet här i riksdagen, blir hyreshöjningar i fastigheter, framför allt enskilda, som är underkastade hyresreglering; vi har sett notiser i tidningarna om att sådana hyreshöjningar är tänkbara. Vi vet att hyran där har legat stilla i flera år. Det är klart att de som får en hyreshöjning tycker illa om den. Men är det något fel, herr Ullsten? Och vad anser herr Ullsten att man skall göra emot dessa höjningar? För någon mening måste det väl vara med att detta tas upp från folkpartiet. Vill man åka med en opinionsvind som kan komma på detta område och säga: Vad sade vi för någonting? Men vad gjorde ni då för att förhindra denna utveckling? Det är kanske någon annan mening bakom, och det vore intressant att få veta det. Herr Ullsten säger att han inte förstår varför socialdemokraterna är emot konkurrens på byggmarknaden. Det är alldeles fel; socialdemokraterna är för konkurrens på byggmarknaden, herr Ullsten! Det är bara det att när herr Ullstens parti tidigare — det är en skillnad i reservationen i år — har motionerat och reserverat sig för uttalande om konkurrens, så har bakom detta legat den formalistiska syn på upphandlingsfrågor som byggmästarna kämpar benhårt för. Det är ett byggmästarintresse som har legat bakom de upphandlingsformer som man säger skall ge konkurrens, det har inte varit ett konsumentintresse. Jag skulle vara mycket glad om vi kunde få en debatt om denna fråga också sedan byggkonkurrensutredningen kommit med sitt material, för då kanske vi får ett gemensamt underlag i fråga om både termer och beskrivning av verkligheten, så att vi kan få till stånd system som ökar konkurrensen på bostadsmarknaden när det gäller upphandlingen av entreprenader. Jag tror att det vore mycket värdefullt därför att det där är möjligt att öka konkurrensen. Det är en helt annan problematik som uppstår när det gäller att skapa konkurrensförhållande på förvaltningssidan. Då kommer vi in på ett helt annat område som ju inte heller har berörts här, och för att inte förlänga debatten skall jag inte ta upp det. När det gäller den bild som herr Ullsten visar skall jag inte vara alltför elak, för jag är väldigt glad över att det sker förändringar i denna reservation. Vi kanske kan få politisk enighet om former för upphandling av bostadshus som är konsumentfrämjande och inte byggmästarfrämjande. Det är ju detta som ligger bakom de här formalistiska resonemangen. Men när man talar om olika typer av upphandling skall man ha klart för sig att det är de enskilda byggmästarna som till helt dominerande del bygger i egen regi och inte på entreprenad. Det är detta som förstör statistiken. Jag känner, av olika omständigheter, väl till de allmännyttiga företagens förhållanden. Där bygger man till mycket ringa del i egen regi — praktiskt taget allt övrigt byggs på öppna entreprenader, och vissa bitar byggs på förhandlingsentreprenader. Men detta betingas av det förhållandet att de här företagen är lydiga mot samhället — ibland kanske för lydiga. Här har pläderats för att det skall vara totalentreprenader med stora, långa upphandlingar, och de upphandlingarna är svåra att hantera i gamla konventionella upphandlingsformer. Därvidlag har förhandlingsupphandling varit ett nästan nödvändigt inslag för att över huvud taget kunna styra upphandlingarna. Det kan alltså vara en förklaring. Men nu kommer vi in på tekniska frågor. Jag är som sagt väldigt glad för att det sker en nyansering, något som jag tolkat som en ändrad attityd i förhållande till den här formalistiska synen på upphandlingsfrågor som byggmästarna pläderat för. Ingenting hindrar ju en byggmästare att sälja sina hus billigare. Får jag sedan säga någonting om vad fröken Ljungberg yttrade, så är jag glad för att hon tog upp något som är ett faktum och inte en sensation, för då hade ju TV och radio och tidningar slagit upp det. Jag syftar på att den genomsnittliga produktionskostnaden för lägenheter i flerfamiljshus har sjunkit under åren 1966-1970; år 1970 är det senaste för vilket det finns en registrering. Produktionskostnaden har alltså sjunkit — detta är ingen sensation. Det skulle man annars kunna tro med tanke på att alla säger att byggkostnaderna stiger. Men sanningen är alltså den motsatta, och detta finns klart redovisat officiellt. En summering ger alltså vid handen att det under åren 1966—1970 skedde en sänkning Nr 60 inom flerfamiljshussektorn. Det är detta som har skapat dilemmat för Onsdagen den bl.a. paritetslånen. Men det är som sagt ingen sensation. 19 april 1972 Det är så — som fröken Ljungberg sade — att byggkostnaderna sådana —— — de mäts i index, där man alltså noterar priset på enskilda varor, har stigit, Anslag till bostadsmedan kostnaderna för den samlade produkten, det färdiga huset, inte byggande, m.m. har stigit. Där har det varit återhållande krafter som kunnat driva på hårt. Man har varit sparsammare och effektivare, vilket är noterbart. Detta har skapat bekymmer för paritetslånen, men det har inte skapat bekymmer på andra områden. Nu har vi under 1971 av olika omständigheter fått ökningar. Vissa kostnadsökningar som vi här i riksdagen fattat beslut om påverkar förhållandena, och kostnaderna glider alltså upp igen. Men jag är glad att fröken Ljungberg läste ur de skrifter som man försöker sprida och att detta har sagts ut här. Jag har ingen förhoppning om att någon som förmedlar nyheter i tidningar eller i TV och radio skall ta upp denna nyhet, för den är ju inte intressant i sådana kanaler, vare sig de är betecknade med 1 eller 2 eller något annat. Fröken Ljungberg är gammal bekant. Jag delar herr Werners i Tyresö värdering att det är väldigt skönt att få lyssna till henne. Det har jag sagt förut — det gäller inte bara rösten utan även tankarna, därför att de är rejält redovisade och rejält deklarerade. Det är inget huttel, och det är skönt att detta står sig, för det är ju bra att veta var man har dem som man diskuterar med. I moderata samlingspartiets motion, liksom i reservationerna och i det särskilda yttrandet, sägs klart ut att man vill ha en fri kapitalmarknad för bostäderna — man skall därvidlag gå in och konkurrera med annan efterfrågan på kapital. Hur lånepengarna därigenom skulle bli billigare vet jag inte. Man vill också ha en friare hyra, så att konsumenterna får valfrihet — hur det nu skall gå till. En friare hyra måste ju betyda att vi får en mycket egendomlig bostadsmarknad. I stadens centrala delar blir hyresnivån mycket högre än den som vi i dag försöker hålla. Bland byggmästarna i Stockholm råder det ju i dag nära nog byalagsmentalitet. I varje fall räknar de i sin tidning in sig bland byalagen, och de affischerar ute på stan. Kanske går de också ut och demonstrerar. Jag menar att om alla ombyggnader skall göras helt i privat regi och på företagsekonomiska grunder, så blir bostäderna något av lyxbostäder med boendekostnader som är svindlande för det stora flertalet människor. Den saken skall man ha klart för sig. Vilka konsumenter är det man vill ge valfrihet? Ja, inte är det de betalningssvaga människorna som får valfrihet, om vi släpper hyran fri. Moderata samlingspartiet är ensamt om denna råa marknadspolitiska värdering på bostadsområdet. Vi har haft flera överläggningar om dessa saker, även när det har gällt mark frågor och andra ting. Sedan skulle jag också mycket gärna vilja säga något om paritetslånen, men av flera orsaker är jag rädd för att göra det. Dels är det mycket svårt att tala om de sakerna, dels har det nu annonserats en utredning som mer än expertutredningen skall bedöma den frågan. Jag har emellertid inte tillhört dem som varit påskyndare av paritetslånen, men jag har haft en del funderingar omkring dem i skilda sammanhang. Jag vill emellertid säga att den kritik som även tillskyndarna nu riktar mot dessa lån enligt min mening är mycket egendomlig. När paritetslånen infördes hade mig veterligt ingen fätt i sin hjärna tanken att vi skulle kunna ha en utveckling med stillastående byggnadskostnader och högre ränta. Man förknippade då alltid hög ränta med stegrade byggnadskostnader och stillastående byggnadskostnader med låg ränta. Då skulle också paritetslånen fungera över en längre period. Men nu fick vi denna mycket egendomliga koppling som ingen tidigare hade fantasi nog att föreställa sig, och nu tycker vi inte längre att det är så konstigt. Det är ju så med oss människor; det är inte svårt att vara efterklok. Men det finns många i och för sig riktiga tankar i paritetslånen. När vi försökte fastställa pariteten i sådana lån knöt vi den stenhårt till byggnadskostnadsutvecklingen. Men sedan paritetslånen infördes har vi fått en annan hyresutveckling än tidigare, därför att driftkostnadsandelen i nyproduktionen har blivit högre än i det äldre bostadsbeståndet. Det var också en sak som man inte hade klart för sig. Vi kanske borde fått ett hyresanpassat paritetslån i stället för ett kapitalkostnadsanpassat. Litet mindre finsliperi och litet mera anpassning till verkligheten skulle kanske ha gjort att vi nu sluppit de bekymren. Vi skall nämligen ha klart för oss att paritetstalet bara har en bostadspolitisk funktion, nämligen att hålla hyresnivåerna i vissa lägen, och den saken hade vi kanske kunnat diskutera utifrån de utgångspunkterna. Jag skall inte säga mer om det. Men jag hoppas verkligen inte, fröken Ljungberg, att den kommande utredningen accepterar moderaternas syn på lånefrågorna. Även om vi kan bli överens om många praktiska tekniska lösningar tror jag ändå aldrig att vi kan bli överens om målet för samhällets engagemang i bostadspolitiken. Statens långivning har ju ett socialt ärende. Kapitalstödet skall fylla funktionen att skapa stabilitet i byggeriet och att påverka hyresnivån. Nu har vi haft ett system med den mycket egendomliga egenskapen att kunna ge en låg hyra utan att staten har skänkt bort pengar. Det är ju i och för sig en märklig sak, tycker jag. På det företagsekonomiska området däremot är detta inget märkligt lånesystem; det förekommer ofta inom enskild företagsverksamhet att man avstår från vinst och tillför företaget pengar i väntan på att det i framtiden skall ge en större avkastning. Detta är något som företagare som har möjlighet att skaffa sig ytterligare lån använder sig av när de har en vara som de vet kommer att bli eftertraktad till ett visst pris men som just nu inte kan få den marknaden. Jag vet inte om det var tanken hos dem som kom på idén, men den svarar mot samma funderingar. Vi får väl se vilka former vi kan finna — att det inte är bra som det är i dag med denna oerhörda ansamling av skulder är alldeles uppenbart, om man bedömer det så att man kan hålla ökningen av byggnadskostnaderna lägre än de 3 procent som man då räknade med — de har ju hittills varit lägre — och det får vi verkligen hoppas att man kan. Vi får kanske tyvärr en räntenivå som inte så mycket avviker från den vi har och som jag tycker är störande hög.

Herr Alvar Andersson i Knäred berörde småhusen och 19 april 1972 talade väl för dem; det gjorde även herr Ullsten. Vi har inom socialdemokratin sagt — vi har upprepat detta så länge jag kan minnas tillbaka, och det är länge nu — att vi inte vill styra kommunerna i deras planering av sin bostadsproduktion. Det må åvila kommunerna att välja de hustyper som passar i kommunen. Det är skilda betingelser för bebyggelsen i en storstad och i en landskommun, och detta bör få bli utslagsgivande för vilka hustyper man väljer. Vi har sagt att samhället bör kunna bjuda så stor valfrihet som möjligt efter konsumenternas önskemål med tanke på de resurser som de i sin tur efterfrågar hos samhället. Denna uppgift skall alltså åvila den kommunala planeringen. Nu har det inte, herr Alvar Andersson, i realiteten vid något tillfälle förekommit att småhusen legat utanför kvoten. Det verkade på det sättet, och myndigheterna trodde det och handlade så, men de blev på den punkten korrigerade av statsutskottets tredje avdelning. Det klargjordes för dem att det aldrig varit någons mening att småhusen skulle ligga utanför kvoten utan att de fick — som de alltid fått — ta i anspråk de resurser som kommunerna har redovisat för småhusen. Därefter har flerfamiljshusen fått sitt. Man säger alltså precis tvärtom när man målar ut det som om flerfamiljshusen först tog sitt och småhusen kom därefter. Att man vill lägga småhusen utanför ramen — det pläderar nu både folkpartiet och centerpartiet för — förstår jag inte. Vad har det för samband med den regionalpolitik som i varje fall centerpartiet stenhårt binder sig för? Visst kan det i några landskommuner finnas intresse för att bygga mer än vad kommunerna anser att det finns utrymme för i respektive kommun. Men friliggande småhus, det är inte längre småhus — det är stora hus. Och de byggs i huvudsak på de expanderande orterna, och det är där vi då — vi har all anledning att misstänka det — skulle få en kanske rätt kraftig explosion. Jag tycker det är skönt att inrikesministern tagit upp denna fråga och riktat in den på rätt sätt genom att tala om att man bör kunna bygga småhus med skilda upplåtelseformer och i skilda utformningar. Det skall möjliggöra för vanligt enkelt folk som inte har så god ekonomi att de kan få låna pengar — för det måste man ha god ekonomi för — att skaffa sig ett eget hus i en expanderande ort. Där är det nämligen inte var mans sak att göra det; där fordras det att man är välsituerad. De redovisningar av nybyggnadsverksamheten som finns tillgängliga talar för att vi kommer att få ett segregerat samhälle genom den egendomliga förskjutning som skett i nyproduktionen. I fråga om förekomsten av stora lägenheter, fyra rum och kök och större, har det inte skett några märkvärdiga förskjutningar i flerfamiljsbyggen, endast någon minskning av trerumslägenheterna på bekostnad av tvåorna. I övrigt är det i stort sett detsamma. Men i fråga om småhus är det en markant förskjutning. Inte mindre än 90 procent av alla lägenheter i småhus är fyra rum och kök eller större. Ungefär 5 procent är tre rum och kök, de andra 5 procenten är övriga. Vem har råd att i Storstockholm eller i Storgöteborg bygga ett småhus på fyra rum och kök eller större och klara de kostnader som är förknippade med det? Då 43 är det bra om man är välsituerad, ha höga inkomster, så att gäldränteavdraget ger den förmånliga effekt som det beklagligtvis gör. Utvecklingen har gått snabbt på det här området. För fem år sedan utgjorde detta ränteavdrag ungefär 250 miljoner. I dag är det 1 miljard mer. Resultatet på skatten blir nästan samma belopp som samhällets stöd till låginkomsttagarna. Om man då vill vara rå och enkel, och det kan man väl få kosta på sig, kan man säga att vi ger lika mycket till höginkomsttagarna för att de skall kunna bo i villor. Det är väldigt rått sagt, och jag vill nästan ta tillbaka det med en gång, för det är ett alltför rått påstående. Det finns dock många bland höginkomsttagarna som inte borde ha detta avdrag, eftersom det inte finns något motiv för det. Huvudparten av dem som bor i småhus i vårt land har inte sådana inkomster och sådana räntekostnader för sina småhus, att det är något störande i sig att man har gäldränteavdraget för dem. Men det är inte frågan om det, utan problemet är — det vet vi genom olika redovisningar och det är också inrikesministern uppmärksammad på — att det byggs för många stora småhus. Vi kommer att tömma flerfamiljshusen på lägenheter av hyfsad storlek och föra över den produktionen till småhusområden. Om vi inte är uppmärksamma på det här problemet kanske vi kommer att få göra som i Amerika: föra över barn med bussar till olika skolor, för att inte segregationen skall bli total i vårt samhälle. Jag förstår inte hur vare sig folkpartiet eller centerpartiet vill medverka i den riktningen genom att släppa fritt byggandet av friliggande småhus. Att vilja släppa fritt småhusbebyggelse i grupp, där man något litet kan styra hur husen skall se ut, hade man kanske kunnat ha någon förståelse för. Jag tycker det är bra att inrikesministern tagit upp detta problem och visat på att man kanske skall kunna ge möjligheter för många människor att bo i vad man kallar markbostäder, som byggs i sådan storlek att de är överkomliga i pris och i sådana upplåtelseformer att fler än de som i dag har möjlighet därtill kan efterfråga dem. Att bemöta herr Werner kanske inte behöver ta så lång tid; jag ser att min tid har runnit i väg. Huvudpunkten i herr Werners anförande rörde totalfinansieringen, och det blir — om jag förstått saken rätt — en särskild diskussion om det genom att inrikesministern har att besvara en interpellation i det sammanhanget. Då skall jag inte ta upp tiden genom att tugga på den frågan. Herr Werner hade en beskrivning på vår bostadspolitik, som var en rubrikmässig upprepning och enligt min mening en väldigt grov karikatyr. Det var egentligen högerns politik som vi skulle föra, och jag vet inte om herr Werner kan komma överens med fröken Ljungberg om att det är en korrekt beskrivning. Det blir kanske svårt för er att bli eniga på den punkten även om ni sitter nära varandra. Jag skall avstå från att försöka vederlägga herr Werner. Den bostadspolitik vi bedriver är motsatsen till den marknadspolitik på bostadsområdet som herr Werner vill ge sken av gäller nu. Det var en annan fråga som jag vill säga några ord om och som herr Werner berörde, nämligen frågan om att ställa kapital till förfogande till en låg och fast ränta. Räntans roll i bostadsbyggandet och för hyressättningen är en besvärlig fråga genom att bostadslånet lämnas till huset. I huset bor sedan hyresgäster av olika kategorier och med varierande inkomster. Ger man någon form av subvention via lånen ger man pengar till både rika och fattiga, vilket jag inte tycker är så särdeles lyckat. Genom paritetslånemodellen har man naturligtvis påverkat hyresnivån, men man har inte skänkt bort pengar utan de kommer tillbaka i ett senare sammanhang. Den vägen påverkar vi hyresnivån i lägenheterna rätt väsentligt. Jag har gjort en beräkning som säger mig att hyran för en trerumslägenhet minskar med ungefär 150 kronor i månaden, alltså mellan 1 500 och 2000 kronor om året, genom nyproduktionen. Genom den svaga stegringen av paritetstalet har även hus byggda 1968 fått en måttlig justering genom paritetslånens konstruktion. Jag tror det vore vanskligt att gå räntevägen. Vi skall vara på det klara med att vi aldrig för några lägenheter kommer att få hyresnivåer som gör det möjligt för alla grupper i samhället att efterfråga den lägenhet de behöver. Vår inkomststruktur är ju inte sådan att lönen står i relation till vårt bostadsbehov. Däremot står hyran i relation till bostadsbehovet. Om en familj med många barn vill bo bättre, kan vi inte räkna med att den får mera betalt för det. Men många familjer måste ha en inkomstförstärkning. Jag tycker inte att det är något fel. Det skall självklart vara på det sättet. Den andra vägen är omöjlig att gå. Det finns dessutom familjer i detta samhälle som även om de fick lägenhet gratis inte kunde klara sig, eftersom deras försörjningsbörda är för stor och deras betalningskraft för svag. Det är naturligtvis extremfall, men generellt sett tror jag att det för att få ett jämlikare boende är nödvändigt att vi i stället för att ge subvention åt alla försöker rikta in kraften där behovet är störst. Med det anförda, herr talman, tror jag att de noteringar som jag har gjort är genomgångna och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är något rejält med högermän, sade herr Bergman. Tänk om man kunde säga något liknande om herr Bergman själv. Tänk om man t.ex. kunde få herr Bergman att läsa utskottsreservationerna ordentligt. Då skulle han finna att vi inte alls har talat om att de friliggande småhusen skall ligga utanför bostadslåneramarna. Vi vet mycket väl att det skulle få besvärliga konsekvenser. Vi har talat om styckebyggda, vilket är något annat och mycket mindre. Tänk om herr Bergman dessutom kunde tala ett klart språk när det gäller rätten att göra avdrag för gäldräntan på egna hus. Nästan varje gång herr Bergman tar till orda i bostadsdebatten klagar han över att den möjligheten finns, men vilken är då slutsatsen från herr Bergman och socialdemokraterna? Vill man avskaffa ränteavdraget eller vill man ha det kvar? Det vore rätt trevligt med ett besked på den punkten. Det vore också bra om herr Bergman ville erkänna att hyrorna faktiskt är höga. I mitt inlägg varnade jag för att de hyresgäster som drabbas av dessa höga hyror inte i längden finner sig i det. När de lägger hyran till de höga skatterna och livsmedelspriserna kommer de att ge ganska litet för de siffror med vilka herr Bergman försöker bevisa att det i själva verket är ganska billigt att bo. Säg det till de vanliga barnfamiljer som måste betala 800. 850 och ända upp till 900 kronor för en trea i den här staden och kanske mycket höga belopp också i andra delar av landet. Tänk om vi dessutom skulle kunna få ett rejält besked av herr Bergman om vad han tycker om de förslag om att sänka hyran som här har framförts från vår sida, alltså möjligheten att sänka kostnaderna genom att öka konkurrensen inom bostadsbyggandet. Nu säger herr Bergman, att det har vi tidigare gjort för byggmästarnas skull, i varje fall skulle vi ha gjort det tidigare. Men vi framför faktiskt samma krav i år som vi har framfört under en lång rad av år och som socialdemokraterna har sagt nej till. Däremot har byggnadsindustriutredningen erkänt anbudskonkurrensens fördelar. Också bostadsstyrelsen har ansett det vara ett effektivt medel, och den undersökning på tekniska högskolan i Stockholm som jag redovisade tidigare har visat att anbudskonkurrens är ett effektivt medel också när det gäller att hålla nere kostnaderna för småhus. Trots att vi vet att detta är ett effektivt medel att pressa byggnadskostnaderna tillämpas metoden bara i ca 40 procent av det antal projekt som man beviljar statliga lån till. När man nu vet detta, varför skall man då inte kunna använda den statliga bostadslånegivningen som ett påtryckningsmedel på företag och lånemyndigheter för att få dem att acceptera sådan anbudskonkurrens och därigenom skapa lägre bostadskostnader och billigare hyror? Om vi som sagt från den rejäle herr Bergman skulle kunna få besked om var socialdemokratin står i den frågan. vore det ganska bra.

Herr talman! Herr Bergman hoppades att paritetslånesystemet skulle finnas kvar även i ett eventuellt nytt bostadsfinansieringssystem. Ingen hade fått i sin hjärna. säger han, att förutsättningarna för paritetslånet inte skulle komma att finnas i den besvärliga verklighet där det sattes in. Ja. herr Bergman. men svagheten i systemet är väl just att det är så beroende av ett visst förhållande mellan ränteläge och kostnadsutveckling. Herr Bergman talar också om att friare hyra måste ge en egendomlig marknad och säger att ett byggande i helt privat regi skulle ge bara lyxbostäder. Ett byggande i helt privat regi är i varje fall ingenting som vi har yrkat på: vi har talat om konkurrensen och hävdar den också i detta sammanhang, även när det gäller olika byggherrekategorier. Regeringen betraktar friare hyra och över huvud taget tron på en friare marknad som någonting misstänkt. Jag tycker då att jag vill återgälda med att säga att jag blir misstänksam när jag märker att regeringspartiet icke har någon tilltro till att boendekostnaderna utan fortsatta regleringar och åtgärder — också subventionsåtgä kunna hållas på sådan niva att hyrorna blir överkomliga för människorna. Jag vill peka på att de största prishöjningarna har skett på sådana områden som är offentligreglerade på ett eller annat sätt: hyra och livsmedel först och främst. för att inte tala om SJ-biljetter samt teleoch postavgifter. De minsta prishöjningarna har vi haft i produktionsområden som har gällt möbler, bilar — för att ta det exemplet — och kläder, men det är en helt privat sektor.

Herr talman! I anslutning till ett annat utskottsbetänkande återkommer vi senare i dag till bostadsbyggandets inriktning som ett särskilt ärende. I viss mån har vi här redan nu måst beröra frågan, därför att den finns med även i civilutskottets betänkande nr 9. Med anledning av herr Bergmans yttrande skulle jag vilja göra några reflexioner om vissa av hans synpunkter men återkommer till detta i samband med behandlingen av det senare ärendet. Herr Bergman tycker sig skönja risker för att vi får ett alltmer segregerat samhälle, om man i ökad utsträckning får tillfälle att bygga småhus. Han talar om att endast folk mycket högt uppe på inkomstskalan har möjlighet att skaffa sig småhus om fyra rum. I själva verket tror jag inte att det är fullt så illa ställt i vårt svenska samhälle. Vi måste se ut över landet och inte bara på storstadsområdena, där många av villabostäderna är rätt lyxbetonade och byggts på arbetsmarkandsstyrelsens speciella kvot. Detta beror på att denna kvot i huvudsak fördelats på storstadsområdena. Men det är framför allt barnfamiljerna som försöker skaffa sig ett eget hem i en markbostad i ett friliggande småhus eller eventuellt i ett radhus. Då ligger det rätt nära till hands att bygga just en fyrarumslägenhet. Med de normer vi har är det väl många gånger för en sådan familj önskvärt att få en lägenhet av denna storlek för att inte betraktas som trångbodd. Jag tror att det skulle vara värdefullt, om herr Bergman ville tillägna sig en litet mera nyanserad syn när det gäller småhusen. Han är nog alltför infekterad av sitt arbete inom SABO, där det inte direkt är aktuellt att bygga småhus. Sedan har det talats om att det i första hand är kommunerna som bestämmer. Varför skall man i första hand låta dessa bestämma och inte de boende, konsumenterna?

Herr talman! Det är naturligtvis en fysisk omöjlighet att ens besvara herr Ullstens raduppräkningar av frågeställningar. Jag vill bara upplysa honom om att jag läser innantill i reservationen 1 a: ”Enligt utskottets mening bör styckebyggda — icke gruppbyggda — småhus kunna belånas med bostadslån utan hinder av rambegränsningar.” För den reservationen står herr Ullsten och andra folkpartister och centerpartister. Det var den saken jag anförde i diskussionen, och jag är ledsen om det inte är menat som det står här. Men då är det inte mitt fel. Det här med gäldränteavdrag och småhus är en stor och komplicerad fråga. Jag har i skilda sammanhang uttalat mig klart i den frågan, herr Ullsten. Att jag inte tar upp den nu beror på den tidsnöd som föreligger och på att frågan dessutom till en väsentlig del hör hemma någon annanstans än i civilutskottet. Det gör att det kan vara komplicerat att ta upp diskussionen här. Jag har på den punkten sagt, att det gäller de avigsidor som uppstår i storstädernas omgivningar och i de expanderande orterna. Frågan är inte aktuell i landet i övrigt. Det tycker jag både herr Alvar Andersson i Knäred och herr Ullsten skulle lyssna på. Det gör att man kan se på frågan på ett mycket mer nyanserat sätt än i den förenklade diskussion som lätt uppstår i ett replikskifte. Sedan sade herr Ullsten att det fanns en mängd förslag från folkpartiet som betyder sänkt hyra. Vi är överens om att det bör finnas mer konkurrens. Kan vi finna former för detta, kan det alltså bli sänkt hyra i höst. Jag tycker det skall bli spännande att se vad det kan leda till. Fröken Ljungberg sade att när man införde paritetslånen såg man inte den besvärliga verkligheten. Vad jag försökte beskriva när jag talade om det här var att den utveckling som blev inte kunde förutses, och det är den som skapat bekymren. Det tycker jag väl vi kan vara överens om utan att lägga prestige i det. Det var alltså ingen som hade räknat med den utvecklingen. Men fröken Ljungberg var emot paritetslån av helt andra skäl. Hon har varit emot hela tiden, och det är ju respektabelt. Till herr Andersson i Knäred vill jag bara kort säga, att detta med segregationen gällde just utanför storstäderna, vilket herr Andersson själv försökte föra in i sitt resonemang. Jag sade att just utanför storstäderna kan det vara mycket besvärligt. Själva markpriset är nästan lika högt som byggnadspriset. Då blir det svårt att klara en lägenhet så stor som jag här talade om för en vanlig inkomsttagare, och då blir det risk för segregation. Detta gäller inte i herr Alvar Anderssons hemtrakter, men det gällde där jag beskrev, och det var herr Andersson tydligen med om.

Herr talman! Den här gången citerade herr Bergman rätt ur utskottsreservationen och talade om de styckebyggda småhusen. De är ganska få. Att lägga dem utanför bostadsramarna lär inte ha någon som helst samhällsekonomisk betydelse. Inte heller rubbar det bostadsplaneringen. Det skulle däremot förmodligen underlätta byggandet av den typen av småhus som framför allt förekommer i landsorten. Jag tycker att jag måste få fråga herr Bergman igen om det här med anbudskonkurrensen.

Vi vet av de undersökningar som gjorts att man kan bygga flerfamiljshusen avsevärt billigare med anbudskonkurrens. Den saken finns klart dokumenterad t.ex. i byggindustriutredningens betänkande. Vi vet också att man kan bygga småhus avsevärt billigare.

Detta är alltså ett konkret förslag, som en rad sakkunniginstanser har ställt sig bakom och som herr Bergman, om han nu inte vill införa det precis i dag, väl ändå kunde ge sin mening till känna om. Anser han att det är rimligt att satsa på denna form av ökad konkurrens inom byggandet? Jag är självklart medveten om att man behöver ökad konkurrens också inom andra sektorer, inte minst på byggmaterialsidan.
Herr talman! Det är helt orimligt att begära att jag skall lämna ett alldeles klart svar på en så oklar fråga som herr Ullsten har ställt och kommentera en så oklart och suddigt formulerad reservation som den som föreligger beträffande konkurrensen. Jag var glad att den var annorlunda än förra årets. Det är en klar förskjutning från den där formalistiska synen på upphandlingsförfarandet, som byggmästarna odlar i det här landet, till en som jag hoppas konsumentvänlig konkurrens på upphandlingssidan. Jag är glad för att herr Ullsten accepterar den tolkning som jag lade in i reservationen och som jag byggde mitt anförande på. Jag begriper inte att vi i dagens läge skulle släppa de styckebyggda småhusen fria, med de effekter detta kan få omkring våra storstäder. Vad har det för socialt ärende? För mig är det en stor oklarhet här, och därför vänder jag mig starkt emot det. Sedan, herr Ullsten, måste det väl finnas möjligheter att föra diskussioner om egnahem, småhus, gäldränteavdrag och allt vad därtill hör i annat sammanhang. Jag hann tyvärr inte med att bemöta herr Werner i Tyresö förra gången jag var uppe. Repliktiderna är ju knappa, och det är många frågor man skall prata om. Jag vill nu bara säga att vi har eliminerat effekten av den höga marknadsräntan, som ju är ett samhällsproblem i stort och som inte är skapat av bostadsproduktionen och inte kan styras av den heller, utan som har andra orsaker i samhället. Vi har eliminerat den genom paritetslånen. Vi har också tagit rejäla initiativ och fattat rejäla beslut för att förhindra markspekulation. Jag förstår inte den historieskrivning i fråga om bostadspolitiken som herr Werner ville göra även nu.

Herr talman! Under många år har ju bostadsdebatten förts på ett experternas mandarinspråk, som är bemängt med tekniska och ekonomiska termer och som den allmänhet som inte sätter sig in i den här specialiteten sannolikt har ganska svårt att följa med. Men en sak är väldigt lätt att förstå även för den som inte är verklig eller förment expert på bostadspolitikens område, och det är att det är dyrt, alltför dyrt, att bo. Det är ingen tvekan om att boendekostnaderna har kommit att bli ett stort bekymmer för flertalet av vårt lands bostadskonsumenter, i varje fall för det flertal som är hänvisade till nyproduktionen. Det är naturligtvis litet svårt för människorna att förstå att det skall vara dyrare att bo i stora hyreshus samtidigt som olika experter talar om att det är billigast att producera de stora husen. Denna brist på samband måste förbrylla väldigt många människor. En väsentlig anledning till denna egendomliga skillnad i boendekostnader i olika kategorier av bostäder och hustyper beror på den skattemässiga behandlingen av gäldräntorna på bostadslånen. Man har naturligtvis känt irritation över detta. Det har väckts många motioner i den svenska riksdagen där det har påtalats att en person eller en familj som bor i ett eget hem får lägre boendekostnad än den som bor i en hyreslägenhet av motsvarande storlek och standard.

När denna utredning tillsattes utfärdade finansministern direktiv, där han mycket kategoriskt och klart sade att det inte kan bli tal om att avskaffa gäldränteavdraget för egnahemmen och att man därför genom denna utredning med hjälp av gäldränteavdragen skulle försöka finna en form för en motsvarande effekt beträffande bostadsrättslägenheterna. Jag erinrade mig just dessa finansministerns ord i utredningsdirektiven när jag nyss hörde herr Bergman uttala sig litet suddigt om gäldränteavdraget i egnahemmen, varvid han demagogiskt talade om de rika människor som bor i lyxvillor osv. Ja, vad är lyxvillor, herr Bergman? Det är inte mer än ett par veckor sedan jag erfor — jag får erkänna att jag inte visste det tidigare — att man inom inrikesdepartementet i vart fall då det gäller tillstand att bygga utan statliga lån betraktar en villa, som kostar över 225 000 kronor att producera, som en lyxvilla. Jag måste säga att detta är en låg gräns. Det är inte så värst mycket lyx som kan inrymmas i den produktionskostnaden i jämförelse med den standard som är gängse för vanliga egnahem. Jag sade att herr Bergman uttryckte sig litet suddigt då det gällde inställningen till gäldränteavdragen för egnahemmen, och det är beklagligt, eftersom det är angeläget för alla egnahemsägare att veta om man inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen liksom inom partiet och regeringen är ense med finansministern om att det inte kan komma i fråga att slopa gäldränteavdraget för egnahemmen. Herr Bergman talar om att man får se detta på ett nyanserat sätt osv. Vad menar han med det? Är det ett förtäckt hot mot egnahemsägarna, är det bäst att tala om det. Detta avdrag har nämligen en utomordentligt stor betydelse för deras boendekostnad och i tiotusentals och kanske hundratusentals fall över huvud taget för deras möjlighet att bo kvar i sina egnahem.

Det var en mycket bra modell, och vi hade livligt hoppats att den skulle leda till minskade klyftor i fråga om boendeköstnader mellan olika boendekategorier. Men för några veckor sedan meddelade finansministern här i riksdagen som svar på en enkel fråga att något förslag inte kommer att föreläggas riksdagen om ändrade regler för beskattning av bostadsrättslägenheter. Jag beklagar detta, eftersom vi därigenom missar möjligheten att ge drygt 500 000 familjer i bostadsrättslägenheter en väsentligt sänkt boendekostnad. Finansministerns skäl var att det skulle innebära ett skattebortfall på 200-300 miljoner kronor för samhället: det drabbar ju både staten och kommunerna. Jag kan inte se att det är ett särskilt starkt motargument när det gäller genomförande av en bostadssocial rättvisereform. Det är verkligen rätt ynkligt om det inte i en budget på närmare 60 miljarder kronor skulle finnas utrymme för en så billig förbättring för drygt 500 000 familjer.

Man skulle också där kunna få en sänkning av boendekostnaderna för hyresgästerna på samma sätt som bostadsbeskattningsutredningen föreslagit beträffande bostadsrättslägenheterna. Jag vill inskränka mig till att uttala den förhoppningen — det är därför jag har begärt ordet i dag — att vi snarast möjligt far en utredning.

Herr talman! Jag ber att i detta sammanhang få besvara herr Lindkvists interpellation angående redovisning av viss utredning om totalfinansiering av bostadsbyggandet. Herr Lindkvist har frågat mig när utfäst redovisning för kvarstående utredningsarbete beträffande förutsättningarna för en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet kommer att läggas fram för riksdagen och möjliggöra ett avsett slutligt övervägande. Interpellanten utgår från ett uttalande i propositionen 100 år 1967 att en åtgärd med så genomgripande konsekvenser i olika hänseenden som en statlig totalfinansiering kräver ingående kartläggning. Samtidigt framhölls att även vägar för att inom ramen för nuvarande kreditmarknadsorganisation förbättra bostadsbyggandets kreditförsörjning borde prövas. Överväganden i dessa frågor, bl.a. tekniska metoder för totalfinansiering, redovisades av delegationen för bostadsfinansiering år 1968. Ett alternativ för en statlig totalfinansiering som delegationen diskuterade innebar att ett nytt statligt kreditinstitut skulle inrättas. I första hand ansåg delegationen emellertid att frågan om förbättring av bostadsbyggandets kreditförsörjning borde lösas förhandlingsvägen genom överenskommelser mellan delegationen och kreditgivarna. Med anledning av anmälan i 1969 års statsverksproposition av delegationens överväganden bekräftade statsutskottet sina uttalanden vid 1967 och 1968 års riksdag, att fördelarna med en statlig totalfinansiering är så påtagliga att de borde avstås endast av mycket tungt vägande skäl. Utskottet hade emellertid ingen invändning mot att metoden med överenskommelser prövades ytterligare. Om förhandlingarna med kreditinstituten inte ledde till godtagbara resultat, borde andra förslag prövas på nytt. Härvid skulle ett nytt statligt kreditinstitut utgöra den mest rationella lösningen för att få en friktionsfri integrerad bostadsfinansiering. Riksdagen godkände utskottets uttalande. Liknande uttalanden gjorde statsutskottet och sedermera civilutskottet med riksdagens godkännande åren 1970 och 1971 i anledning av motioner i frågan. Resultatet av förhandlingar med kreditinstituten har årligen redovisats för riksdagen i statsverkspropositionen. Erfarenheterna av de överenskommelser, som förhandlingsverksamheten har lett till, och av överenskommelsernas tillämpning har hittills inte gett mig anledning till annan bedömning än att bostadsbyggandets kreditförsörjning har kunnat lösas tillfredsställande förhandlingsvägen. Om de fortsatta erfarenheterna eller andra omständigheter ger skäl till ändrad ståndpunkt i denna fråga, är jag beredd att ta initiativ till de åtgärder som kan behövas. Herr talman!

Det finns kanske dock ett par saker som jag skulle vilja peka på just under denna punkt när det gäller bostadsbyggandets omfattning. Jag vill då gärna anknyta till den aktuella situationen. Vi kan nu se påtagliga resultat av den mycket målmedvetna bostadspolitik som vi har fört. Jag är helt oförstående för herr Werner i Tyresö när han säger att man helt har accepterat de borgerliga målsättningarna för bostadsproduktionen. Det tycker jag är att inte försöka förstå vad som ändå förekommit. Vi har producerat nya lägenheter eller iståndsatt det gamla bostadsbeståndet i sådan omfattning att ungefär 300 000 människor varje år kunnat flytta in i moderna lägenheter. Jag vill betona att inget land kommer ens i närheten av oss i fråga om satsning just på bostadssektorn. Alla vet att det varit en diskussion om hur mycket som skulle få avdelas för bostadsförsörjningen av våra totala resurser. Det har pågått en ständig diskussion om det. Vi kan nu se påtaliga resultat av den mycket målmedvetna bostadspolitik som vi har fört. Jag är helt oförstående när herr Werner i Tyresö säger att man helt har accepterat de borgerliga målsättningarna för bostadsproduktionen. Det tycker jag är att inte försöka förstå vad som ändå förekommit. Vi har producerat nya lägenheter eller iståndsatt det gamla bostadsbeståndet i sådan omfattning att ungefär 300 000 människor varje år kunnat flytta in i moderna lägenheter. Jag vill betona att inget land kommer ens i närheten av oss i fråga om satsning just på bostadssektorn. Alla vet att det varit en diskussion om hur mycket som skulle få avdelas för bostadsförsörjningen av våra totala resurser. Det har pågått en ständig diskussion om det. Nu ser det ut som om vi kan notera resultat av denna politik. På allt fler platser kan vi sålunda se tecken på mättnad i fråga om bostäder. Jag skall avstå från att göra en kommentar till varför situationen har blivit sådan; jag vill bara peka på att en rad faktorer spelar in. Naturligtvis är bostäderna för dyra för en del människor, men invandringen har också spelat stor roll. Vi hade under 1969 och 1970 en nettoinvandring på ungefär 50 000 personer per år. Under 1971 hade vi däremot en mycket obetydlig ökning, och för närvarande upplever vi för första gången på mycket länge att vi har förlust i fråga om befolkningen — de människor som lämnar landet är fler än de som kommer in. Det spelar självfallet stor roll i detta sammanhang. Men jag skall inte mer än peka på detta och vill konstatera att rätt många lägenheter på olika håll i landet står outhyrda i dag. Det var en företeelse på enstaka orter så sent som i fjol och i förfjol. Nu kan vi se att vi landet över börjar få uttryck för att vi kommit fram till en bättre balans. I dag står mellan 15 000 och 20 000 lägenheter tomma. Det är naturligtvis ingenting att tala om, om vi tar hänsyn till det totala bostadsbeståndet. Långsiktigt är det knappast ens en tillräcklig lägenhetsreserv. Men det finns problem på sina håll. Det är nämligen enstaka företag som har fått bära hela denna lägenhetsreserv. Det finns risk för att vi inte kan hålla bostadsbyggnadsprogrammet under detta år, om vi inte alla är medvetna om att vi så långt som möjligt måste försöka bemästra de svårigheter som föreligger. Vi har områden i vårt land där man kan bygga mer men där den långsiktiga planeringen inte har givit utrymme för detta. Det finns emellertid orter där vi i dag absolut inte kan klara det byggnadsprogram som man har räknat med. Orsaken kan vara en utebliven expansion inom industrin på orten eller någonting annat. Det är väldigt viktigt att kommunerna i god tid gör klart för sig om det går att förverkliga byggprogrammet. Om man finner att det sannolikt inte blir möjligt, bör man ta kontakt med länsbostadsnämnd och bostadsstyrelse för att det byggandet skall kunna kanaliseras över till orter där byggandet fortfarande behöver expandera. Detta är viktigt. Om vi inte kan klara byggprogrammet får vi återverkningar på materialindustrin och över huvud taget på hela det svenska produktionslivet. Därför tycker jag att det har varit angeläget att redan så här tidigt på året peka på problemet; det blir för sent att peka på det om vi i höst upptäcker att vi släpar efter med projekt som skulle ha satts i gång men som inte kommit i tid. Vi befinner oss alltså i ett nytt läge, och det kommer förmodligen att få återverkningar i åtskilliga avseenden. Det kommer att bli svårare att starta så stora projekt som man har kunnat göra under de gångna åren. Man kommer inte att vara så säker på att man kan klara upp dem, och det kommer på sitt sätt att återverka på själva strukturen inom byggandet. Diskussionen om höghus och småhus får vi väl egentligen återkomma till i samband med frågan om själva bostadsbyggandets omfattning, och jag skall därför avstå från att säga så mycket. Jag vill emellertid anknyta till vad Alvar Andersson i Knäred har nämnt i det sammanhanget; det är för övrigt flera talare i debatten som har tagit upp frågan om små eller stora hus. Jag tror att vi måste se till, att vi har ett nyansrikt utbud av bostäder. Det kan finnas områden där vi skall bygga höga hus för att på det viset få underlag för någon aktivitet som är av stort intresse att skapa där inom rimliga avstånd. Men det gäller kanske att utforma miljön på ett bättre sätt än vad man hittills har gjort. När jag framhåller detta är det också för att anknyta till frågan om de små husen. Tydligen har inte Alvar Andersson förstått vad innebörden är i resonemanget om lägenheter med markkontakt. Jag tror för min del att det är en väg som kan ge oss ett bättre utbud av bostäder. Alvar Andersson säger att småhuset är för familjen, och därför blir det gärna fyra rum i ett sådant hus. Det är så vi har resonerat. Men är detta rättvist mot alla de många ensamstående människorna? Det finns väldigt många, exempelvis i den här staden, som har blivit ensamma — äktenskapet kan ha spruckit, man har kanske sedan årtionden varit van vid att bo i en modern lägenhet, och så hänvisas man till att gå ut och försöka skaffa sig ett inackorderingseller hyresrum. Är det något orimligt i att de ensamstående också skall kunna få den förmån som familjerna har: att bo i bostäder med markkontakt? På en del håll i landet har man närmat sig den här frågan utan några sådana föreställningar som tydligen Alvar Andersson har. Man har i stället sagt att det skall väl vara möjligt att producera bostäder så att det finns enrummare och tvårummare med tillgång till en gräsmatta eller en trädgårdstäppa. Och det har visat sig vara möjligt att lösa det problemet när arkitekterna har ställts inför uppgiften att producera låga hus som kan bjuda de värden som egnahemsägaren har. Jag skall inte i övrigt fördjupa mig i frågan om bostädernas utformning, eftersom den kommer upp under en annan punkt. Men jag noterar, herr Alvar Andersson, att vi kanske har något olika uppfattningar. Jag pläderar här just för de grupper som så att säga med vårt sätt att tänka hittills har varit utestängda från denna möjlighet att få en bostad med tillgång till grönyta eller trädgård. Herr talman! Jag har velat anföra de här synpunkterna, men kanske jag också skulle ha anledning att något kommentera paritetslånesystemet. Vi har signalerat att det kommer att tillsättas en utredning. Jag vill emellertid betona att när paritetslånet kom till skedde det med utgångspunkt i en diskussion som då hade pågått under flera år. I den debatten hade det anförts som orimligt att vi hade en sådan splittring i fråga om hyresnivåerna. Det gällde att finna ett system varigenom man skulle kunna åstadkomma en utjämning. En annan omständighet var att det förekom en stark kritik mot den generella subventionen av bostadsbyggandet. Det fanns en partiledare som, tror jag, varje fredag i de debatter som föregick valet sade: ”Jag har aldrig bett att få 7 000—8 000 kronor i subvention av staten för min lägenhet.” Det var många som lystrade till det och sade att vi måste finna ett nytt system för vår bostadsfinansiering. Man önskade dels försöka ta bort det här subventionsmomentet, dels skapa ett system som kunde åstadkomma en utjämning mellan de olika årgångarna. Paritetslånesystemet motsvarade dessa förväntningar. Man kunde gå in i paritetslånesystemet med bibehållande i stort sett av den hyresnivå som vi hade. Man räknade nämligen med, som det har betonats här i debatten, att kostnadsutvecklingen och prisutvecklingen skulle göra att det gick ihop. Nu har det visat sig att det inte fungerar riktigt så, och orsakerna till detta har här påpekats. Jag vill bara understryka att det också var förutsatt att man skulle kunna ha anledning att se över det här systemet när man hade vunnit vissa erfarenheter. Nu har vi funnit att det ser ut som om räntan kommer att ligga högt på de långa lånen framöver. Vi har nu några års erfarenhet och kan utgå ifrån att får vi vara i det här läget så kommer den tid, som förflyter innan detta system så att säga får värka ut, att bli mycket lång. I förslag till riksdagen har vi nu från regeringens sida begärt att riksdagen skall ge en garanti för själva systemet. Även om det är ett långsiktigt perspektiv så skall det vara en garanti för att detta fungerar. På det viset har vi i och för sig skapat en riktig grund för systemet. Men samtidigt kan vi konstatera att det höga ränteläget gör att man ganska snart i de hus som produceras med paritetslån kommer att få en så stor skuldbörda för de boende att det förmodligen kommer att bli motstånd av olika slag. Vid överlåtelse av en bostadsrätt kan det uppkomma tvekan om huruvida man skall välja att ta lägenheten och samtidigt ta över en omfattande skuldbörda. I princip skall vi självfallet räkna med att lägenheten är likvärdig med en ny lägenhet och att det inte skall föreligga några skillnader. Men för egen del tror jag att människor i allmänhet kommer att bli mycket tveksamma om det gäller en stor skuldbörda som man tar på sig samtidigt som man förvärvar den äldre lägenheten. Det skulle kunna anföras fler skäl. Jag tror emellertid att det är rimligt att vi ser över det här systemet. Då skall vi kunna göra det utan några bestämda förutsättningar om vart vi skall komma. Jag vill bara betona att jag för min del utgår ifrån att vilken lösning man än kommer att välja så måste den ha den sociala inriktning som vårt hittillsvarande lånesystem har. Vi måste se bostaden och bostadsproduktionen som någonting mycket väsentligt, och vi måste se till att formerna för att finansiera bostadsproduktionen står i samklang med uppfattningen att detta är en viktig och angelägen samhällsfråga.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Frågan gällde när riksdagen skulle få den redovisning av utredningsresultatet som gjorde det möjligt att ta slutlig ståndpunkt i fråga om totalfinansiering. Jag uppfattar svaret så att någon redovisning inte kommer. Initiativ skall tas från regeringens sida först om det anses att problemet med bostadsbyggandets kreditförsörjning inte kan lösas genom överenskommelser. Svaret är sålunda entydigt. I min fråga utgick jag från att regeringen utfäst en redovisning i detta ämne till riksdagen. I propositionen 100 år 1967 anförde dåvarande inrikesministern ett antal skäl för totalfinansiering: 1. Det skulle rent tekniskt vara en enkel väg att uppnå en rationell kredittillförsel. 2. Det skulle medföra fördelar för låntagarna. 3. Det skulle medföra förenklingar i låneadministrationen. 4. Det skulle skapa gynnsammare förutsättningar för omfördelning av kapitalkostnaderna. Dessa skäl ansågs dock inte räcka för ett beslut. Denna slutsats drogs med hänvisning till att det först krävdes en mera ingående kartläggning av konsekvenserna och att avtalsvägen borde prövas. Frågorna undersöktes, enligt vad som angavs, av delegationen för bostadsfinansiering. Såvitt jag förstår innefattar inte de överväganden som delegationen redovisade år 1968 den åsyftade ingående kartläggningen av konsekvenserna av en totalfinansiering. Delegationen fann visserligen att ett nytt statligt kreditinstitut skulle utgöra den mest rationella lösningen, men delegationen ansåg att överenskommelser borde prövas ytterligare innan andra åtgärder övervägs. Riksdagens ställningstaganden 1967 och framåt har varit konsekventa med hänsyn till vad man utgick från. 1967 sade statsutskottet att man tills vidare godtog den dittillsvarande finansieringen av två skäl. Det ena var att utfallet av överenskommelserna borde avvaktas. Det andra var att man tog hänsyn till det utredningsarbete som enligt uppgift pågick inom delegationen. Då statsutskottet 1969 tog ställning till frågan var det delegationens begränsade förslag från 1968 som låg bakom. Det förhållandet att man inte än en gång hänvisade till väntade utredningsresultat innebar självfallet ingen ändring i grundfrågan — dvs. att man fortfarande hoppades på att få se utredningen om konsekvenserna. För min del hade jag hoppet kvar ända fram till dess att jag fick interpellationssvaret. Vid 1969 års riksdag kopplades frågan om totalfinansiering genom fördjupning ihop med frågan om integrerad finansiering, dvs. möjligheten av att täcka kreditiv och fastighetslån med ett enhetligt lån till lägre kostnader. Även i denna utvidgade del hänvisades till förhandlingar med kreditinstituten. Ett visst hopp ställdes till att frågan skulle lösas för bostadskreditkassornas del och till att samarbetet mellan postbanken och Kreditbanken skulle bära frukt. I den här delen kan man knappast numera hänvisa till att man avvaktar utfallet av överenskommelserna, eftersom det inte finns några. Kvar står även här ett utredningsbehov som väl hade tillgodosetts om den 1967 förutskickade utredningen fått den omfattning som riksdagen kunde ha rätt att förmoda. Sådant är, herr talman, enligt min mening sakernas tillstånd i dag. Det för väl inte handlingen framåt om vi ytterligare diskuterar vad som bort göras tidigare. Däremot vet vi i dag att en övergripande prövning skall ske av finansieringssystemet. Det skulle vara ett plåster på såren om interpellationssvaret kunde kompletteras med uppgiften att den nya utredningen kommer att få direktiv som omfattar att pröva totalfinansiering såväl genom utökning av bostadslån som genom integrering av byggnadskreditiv och fastighetslån. Jag har för min del svårt att förstå hur detta skulle kunna undgås mot bakgrund av riksdagens upprepade principiella ställningstaganden för en annan lösning än den vi nu har.

Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot vad inrikesministern anförde. Det är egentligen bara på ett enda avsnitt som vi tydligen har missförstått varandra och där jag skall försöka att klarlägga min uppfattning något litet. När jag talade om att småhusen framför allt var avsedda för familjer, så gjorde jag det närmast i anslutning till herr Bergmans yttrande att antalet småhuslägenheter om fyra rum och kök hade ökat, vilket herr Bergman fann nästan upprörande. Han ville nämligen tyda det så att lyxbostäderna ökar. Jag tryckte då på att framför allt barnfamiljerna har ett mycket stort och ökande intresse för att få en marknära bostad. De försöker också i allt större utsträckning att skaffa sig ett eget hem eller annan sådan bostad. Detta finner jag inte vara på något sätt upprörande utan tvärtom föredömligt. Beträffande ensamstående människors och småhushålls möjligheter att skaffa marknära lägenheter sammanfaller min uppfattning helt med inrikesministerns. Tyvärr har utvecklingen ännu så länge inte varit sådan att dessa människors möjligheter att skaffa sig marknära bostad har förbättrats mera påtagligt. Där vill jag emellertid erinra om att jag i förra årets bostadsdebatt speciellt komplimenterade det avsnittet i inrikesministerns proposition, och jag hoppas att vi där snart skall få en bättring. Jag har som sagt samma uppfattning som inrikesministern om önskvärdheten därvidlag, alltså att småhushåll och ensamma människor skall få möjligheter att bo på så som säkerligen de flesta vill bo, dvs. i marknära bostäder.

Herr talman! Jag är angelägen om att göra ett påpekande med anledning av vad herr Lindkvist säger. Han sade att det inte finns några överenskommelser mellan delegationen och bankerna. Det är riktigt så till vida att man inte har någon överenskommelse formellt underskriven. Men man har varje år överläggningar, och bankernas representanter gör där en utfästelse att om bostadsbyggnadsprogrammet är si och så stort, så åtar man sig också att svara för att pengarna kommer fram. Då utfärdas det en kommuniké som parterna är överens om. Hittills har vi den erfarenheten att det har fungerat. Även om man således inte formellt har undertecknat en överenskommelse och på så sätt iklätt sig ett ansvar, så har man moraliskt åtagit sig att svara för det, och detta har fungerat. Jag medger således att det inte är någon överenskommelse, men det verkar ändå i realiteten som en sådan. Till herr Werner i Tyresö vill jag säga, att vi kan tolka riksdagens beslut på olika sätt. Jag har en känsla av att utskottet ändå menade att så länge detta fungerade tillfredsställande så var det inte så angeläget med detta speciella finansieringsinstitut. Det var i ett läge där det visade sig inte vara möjligt att klara bostadsbyggnadsprogrammet som man skulle ha anledning att aktualisera detta. Så har jag tolkat detta riksdagsbeslut — ett uttalande där man inte är främmande för att staten skall ta på sig ett vidgat intitutionellt ansvar. Så länge det nuvarande systemet fungerar har det emellertid inte funnits anledning att från regeringens sida aktualisera tillkomsten av ett sådant speciellt institut.
Herr talman! Jag tror att inrikesministern gjorde sig skyldig till en missuppfattning. När jag talade om att det inte fanns någon överenskommelse byggde det resonemanget på att 1969 års riksdag kopplade ihop frågan om totalfinansiering genom fördjupning med frågan om integrerad finansiering, dvs. möjligheten att täcka kreditiv och fastighetslån med ett enhetligt lån till lägre kostnader. Där hänvisade man till delegationen för bostadsfinansiering, men därifrån har inte kommit något förslag på detta alldeles speciellt viktiga område. Jag är väl medveten om att det finns överenskommelser, formella eller informella, med kreditinstituten. Orsaken till att jag fört upp frågan om totalfinansieringen är helt enkelt att jag anser, att regeringen är skyldig sin riksdag att lämna fram det underlagsmaterial som utlovades vid 1967 års riksdag. Detta har icke regeringen gjort. En tolkning av statsrådet Holmqvists inlägg ger ju vid handen att regeringen inte heller har några sådana avsikter, vilket jag tycker är ytterst beklagligt. Det finns säkert åtskilliga ledamöter i kammaren som gått och väntat på ett utredningsmaterial för att få en säkrare bedömning av huruvida man skall anse att en totalfinansiering av bostadsbyggandet är att föredra framför den finansieringsform som finns för närvarande. Jag vill bara till statsrådet Holmqvist säga, att även om det system som finns för närvarande fungerar — och kanske fungerar utmärkt — så skulle det bara fattas om kreditinstituten vågade föra någon annan kreditpolitik i bostadsfrågan än att ge kreditiv till den bostadspolitiska målsättning som riksdagen uttalat sig för. Jag menar att totalfinansieringen, som den tidigare beskrivits också från regeringshåll, verkar vara så överlägsen det nuvarande systemet att den borde ha prövats av riksdagen. Jag anser alltjämt att det är beklagligt, att regeringen inte har avsikten att lägga fram detta utredningsmaterial.

Herr talman! Debatten hittills har rört sig om de vanliga problemen i samband med bostadsmarknaden för den vanliga familjen, och det kanske därför finns skäl att påminna om att det finns vissa grupper som har sina speciella problem då det gäller boendet. En sådan grupp är de äldre. Det är klart utrett att de äldre i genomsnitt bor sämre än de yngre och det gäller kanske framför allt i glesbygdsområdena. Det bör kanske sägas att det är en kommunal angelägenhet att informera om de möjligheter man har till bostadsförbättringsbidrag. Det kanske också är en kommunal angelägenhet att inte bara informera utan också att aktivt stödja de äldre för att få en sanering till stånd. Vid det här laget har det i olika sammanhang klarlagts att det många gånger är bättre att sanera än att riva, och det gäller i inte ringa utsträckning de äldres bostäder.

Om man gör en undersökning, vilket man ju också har gjort i många kommuner, finner man troligen att de äldre så länge som möjligt vill bo i sina stugor och villor. Det krävs därför en förbättring, en upprustning, och hjälp från det allmänna för att få en sådan upprustning till stånd.

Inkomstprövningsreglerna behöver också ses över och mildras. Den till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomsten får i dag vara högst 7 000 kronor för att förbättringslån skall kunna beviljas. Redan år 1965 hade 250 000 pensionärer en nettoinkomst som översteg 7 000 kronor. Det är ju bra att inkomsterna har ökat. Men man måste samtidigt vara på det klara med att den inkomsten kanske inte är tillräcklig för att man skall klara sig utan förbättringslån och att de regler som gäller därför behöver ses över. Bostadsstyrelsen har redan för tre år sedan begärt att inkomststrecket skall höjas till 8 000 kronor. Sedan dess har den fortgående penningvärdeförsämringen gjort det önskemålet ännu mer angeläget. Det finns en annan grupp som också har sina speciella bekymmer när det gäller boendet, och det är de handikappade. Vi har många gånger i olika sammanhang talat om deras problem. Det gäller inte bara bostadspolitiken utan också arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och många andra områden där vi har anledning att observera och inte glömma den gruppen. Undersökningar har visat att extrakostnaderna för en handikappvänlig miljö är obetydliga om de handikappades önskemål beaktas redan på planeringsstadiet. En ombyggnad kan däremot kräva betydligt större ekonomiska insatser. Därför är det angeläget att man observerar dessa problem vid bostadsbyggandet och framför allt att de handikappades organisationer får tillfälle att vid planeringen säga sin mening om hur man skall utforma bostäderna. Jag tycker att dessa organisationer bör vara representerade i statliga utredningar som rör socialpolitiska frågor och att de också bör anlitas som remissinstanser i sådana ärenden. Vid utbildningen av olika experter — socionomer, psykologer, tekniker — bör handikappfrågorna också komma in som en obligatorisk del i undervisningen. Låt oss titta litet grand på de handikappades boendeförhållanden. Vi vet att många handikappade bor i lägenheter som är svårskötta och inte är planerade för människor med handikapp. De handikappade är klart missgynnade när det gäller utrustningen i bostaden liksom då det gäller andra för oss övriga naturliga nyttigheter som TV, tidningar osv. Det har bland annat låginkomstutredningen fastslagit. Det är en större andel bland de handikappade än bland oss andra som saknar varmvatten, bad, centralvärme och WC. 20 procent av de gravt rörelsehindrade saknar t.ex. centralvärme, medan motsvarande siffra för hela befolkningen är 9,2 procent. 15 procent av de handikappade saknar WC mot 8,5 procent av hela befolkningen osv. När man på detta sätt jämför de handikappade med oss vanliga medborgare, som har möjlighet att klara oss själva på ett annat sätt än de handikappade, så finner man i de allra flesta fall att de handikappade på punkt efter punkt har lägre standard. Förbättringslån och invalidbostadsbidrag är de möjligheter som i detta fall kan komma i fråga för att förbättra de handikappades boendeförhållanden. Vi har ifrån folkpartihåll ansett att reglerna bör kompletteras med statliga bostadslån även för ensamstående handikappade. Reglerna för statliga bostadslån ger i dag endast gifta och samboende eller ensamstående föräldrar lånemöjligheter. Enligt räntelånekungörelsen från 1967 kan invalidbostadsbidrag utgå för att rörelsehindrads särskilda behov skall kunna beaktas vid utformning och inredning av bostadslägenhet. Bidraget är avsett att täcka extrakostnader, dock högst 15 000 kronor för varje lägenhet. I den kungörelsen avser man med rörelsehindrad rullstolseller käppinvalid. Genom ett senare tillägg har också synskadad person med starkt nedsatt förmåga att utnyttja armarna eller som saknar armar gjorts bidragsberättigad. Det innebär fortfarande att stora grupper handikappade utestängs från möjligheterna att få invalidbostadsbidrag, trots att det finns uppenbara behov av sådant. Det gäller t.ex. allergiker och epileptiker, dvärgväxta och många andra som behöver särskild specialutrustning för att deras boende skall bli drägligt. Här behövs en översyn av gällande bestämmelser. Det är nödvändigt att den kommer till stånd i syfte att ändra bestämmelserna, så att de knyts till behovet och inte till en viss handikappgrupp. Vi har yrkat på dessa reformer både för de äldre och för de handikappade i två motioner från folkpartiet. Eftersom utskottets majoritet inte ställt sig bakom dessa yrkanden, har de följts upp i tre reservationer, nr 13, 14 och 16. Jag instämmer alltså i herr Ullstens yrkande med speciell betoning på de tre nämnda reservationerna.

Herr talman! Ansvaret för bostadsbyggandet och boendet är tvådelat. Riksdagen bestämmer byggandets omfattning, beslutar om låneramar, uttalar sig om dess regionala fördelning, beslutar om lånegränser m.m. Men många viktiga frågor ligger i stort sett hos kommunerna. Fördelning på hustyper, service i bostadsområden m.m. är frågor som kommunalmännen måste ta ansvar för. Till detta kommer också att kommunerna får bära den tunga bördan av att klara både de direkta och indirekta följdinvesteringarna. Bostadsbyggandets styrning från två håll har både sina fördelar och sina nackdelar. Här ges plats för kommunalt inflytande och möjligheter till lokala lösningar, men samtidigt är den ofta förekommande bristen på överensstämmelse mellan statlig och kommunal planering ett allvarligt problem. Sambandet mellan den fysiska riksplaneringen, länsplaneringen och bostadspolitiken är påtagligt. Det är glädjande att civilutskottet nu uttalat sig för folkpartiets förslag om ett departement för bostadsoch planeringsfrågor. Ett sådant departement borde kunna ta initiativ till en bättre samordning på verksplanet för alla de följdinvesteringar, serviceutbyggnader och statliga investeringar som kan erfordras då nya bostadsområden byggs ut. Kommunernas följdinvesteringar i samband med bostadsbyggandet och den bristande samordningen av de statliga finansieringsformerna är ett mycket besvärande problem. Ett mera integrerat statligt låneoch bidragssystem för olika bostadskomplement måste komma fram. Det borde vara möjligt att i likhet med bostadslåneramarna tilldela kommunerna en samordnad årlig finansieringsram för de olika följdinvesteringarna i samband med bostadsbyggandet. Självklart skall kommunerna själva angelägenhetsgradera dessa investeringar. Med ett sådant system skulle vi kunna komma ifrån den nu ofta återkommande valsituationen i flera kommuner: höjd skatt eller sämre service i nya bostadsområden. Bostadsdebatten har under de senaste åren glidit från den självklara utgångspunkt som den stora bostadsbristen utgjorde till de höga hyreskostnaderna och servicen i bostadsområdena. Konsumenterna har börjat fråga inte bara efter en bostad utan också efter en helhetsmiljö i sitt boende och efter service. Allt mer och mer har vi börjat inse att samtidigt som vi bygger nya bostadsområden måste vi skapa de serviceanord ningar som är nödvändiga. Skolor, barnstugor, fritidslokaler, idrottsanordningar, rekreationsområden måste komma fram i rimligt samband med bostäderna. Samtidigt måste också annan samhällsservice som t.ex. affärer och vägar vara klara. Men detta kostar pengar, mycket pengar, och kräver ett samordnat finansieringssystem. Från flera håll har vi hört högljudd kritik mot brist på bostadskomplement, under det att vi från andra håll — där man någorlunda lyckats lösa dessa frågor — fått mycket liten eller ingen negativ kritik. I framtiden kommer vi troligen att få en situation där den blivande hyresgästen inte bara efterfrågar en lägenhet utan hela den miljö som lägenheten och bostadskomplementen tillsammans bildar. Allt detta talar för att vi nu på allvar måste söka lösa de frågor som hör samman med bostadsbyggandets följdinvesteringar. Vi kan i riksdagen inte längre nöja oss med att säga: Detta är en kommunal fråga. En av orsakerna till den kommunala skattehöjningen under de sista åren är att finansministern tvingat kommunerna finansiera bostadsbyggandets följdinvesteringar över kommunalskatten i stället för lånevägen. I detta sammanhang vill jag påtala den totala brist på samordning som i vissa fall råder mellan olika statliga myndigheter när man planerar för nya bostadsområden. Den största byggarbetsplatsen i vårt land i dag ligger i norra delen av Botkyrka kommun. Planeringen för det nya bostadsområdet började omkring 1965. Alla tänkbara intressenter blev tidigt inkopplade. Men ändå står vi i dag inför en ytterst allvarlig och för många människor högst besvärande situation. Vägverket har inte pengar för att klara den absolut nödvändiga utbyggnaden av vägarna in mot Stockholm. Alla hade räknat med en ny led, den s.k. Flottsbroleden, in mot city. I stället tycks nu resultatet bli att man söker dels bygga den s.k. Skärholmsleden, dels bygga ut en annan genomfartsled i redan etablerade områden i Huddinge kommun. De redan klara bostadsområdena i Fittja, Vårby och andra delar av Huddinge riskerar nu att få en mycket starkt försämrad miljö. Hårt belastade trafikleder alltför nära bostäder eller i områden byggda med tanke på långt mindre trafik kan komma att skapa en olidlig situation för de människor som drabbas. Bristfällig och dålig planering har lett till denna helt onödiga situation. Vad hjälper kommunala generalplaner med omfattande arbete för att skapa bättre trafikmiljö, eller vilken nytta har man av en regionplan som bör söka lösa trafikproblemen, när den statliga planeringen hänger helt i luften? Sedan några år arbetar den s.k. servicekommittén. Den har i flera betänkanden lagt fram förslag som syftar till att på olika sätt utöka eller förbättra servicen i skilda typer av bostadsområden. I årets statsverksproposition tillstyrker statsrådet vissa åtgärder beträffande utvecklingsprojekt inom serviceområdena och experimentverksamhet inom bostadsområdena och bostadsbyggandet. Det mesta av vad kommittén föreslagit får dock ligga i avvaktan på en lång rad andra utredningar. Vi finner det beklagligt att servicekommitténs förslag ej underställts riksdagen för prövning. Det finns i kommitténs material så mycket av stort intresse att vi skulle önska få det prövat i större sammanhang. Enligt en kvällstidning i går har inrikesministern sagt att ett nytt enhetslån enligt servicekommitténs förslag är på väg och att en proposition är att vänta inom de närmaste dagarna. Vi kanske kan få upplysning om detta i dag, trots att inrikesministern nu har lämnat salen? Under flera år har paritetslånen varit föremål för diskussion. Folkpartiet har hävdat att man först under ett antal år borde se hur det nya systemet verkade innan man fällde någon dom. Under de senaste åren har dessutom en särskild utredning sett över systemet. Uppenbarligen kan vi i dag konstatera att paritetslånesystemet har flera svagheter. En av dessa rättas till i den nu föreliggande propositionen, där vissa bokföringstekniska problem löses. Vi hälsar detta med tillfredsställelse. Men vi har nu kommit i en sådan situation att statsmakterna av flera skäl måste se över hela bostadsfinansieringen. Det är angeläget att den nu aviserade nya utredningen dels kommer i gång ganska snabbt, dels blir färdig i rimlig tid, trots att jag är väl medveten om att den får behandla ett utomordentligt besvärligt problem. Under många år har folkpartiet anklagat regeringen för ryckighet i bostadsbyggandet. Denna ryckighet leder till dåligt utnyttjande av byggbranschens olika resurser. Detta gäller både kapital och människor. Det kan också leda till arbetslöshet bland de anställda i byggbranschen, samtidigt som hyrorna pressas i höjden. I bostadsdebatten förra året visade jag med ett antal siffror på kammarens TV-skärm hur igångsättningen sjunkit under första kvartalet 1971 jämfört med 1970 och påpekade att drygt 18 000 byggnadsarbetare Inrikesminister Holmqvist slog då ifrån sig. Nedgången berodde på strejken och på omläggningen av statistiken. Den var inte oroande. Ur samhällets synpunkt var det viktigare att man startade byggandet av bostäder under andra och tredje kvartalen för att få mer producerat under vinterhalvåret. Nu, när 1971 är till ända, har vi fått fram siffror som visar igångsättningen under olika kvartal. I tabell I, som nu skall visas på TV-skärmen, finns också med statistiska centralbyråns siffror från år 1970, omräknade enligt samma definition som gällde 1971. Siffrorna 1970 och 1971 kan enligt riksdagens upplysningstjänst anses vara ”nära jämförbara”. De här siffrorna visar igångsättningen under de olika kvartalen 1970 och 1971. Under åren 1968, 1969 och 1970 fick vi en ganska jämn igångsättning under de olika kvartalen, och siffrorna är i stort sett lika från de åren. År 1971 ändrades bilden, som synes här. Kanske ännu tydligare blir detta om jag visar nästa tabell, där vi har samma siffror men då omräk nade i procenttal. Siffrorna på TV-skärmen visar mycket tydligt ryckigheten i igångsättningen under året. Under fjärde kvartalet hade vi en igångsättning som alltså var mer än dubbelt så stor som under första kvartalet. Dessa siffror visar hur illa planerat bostadsbyggandet var under 1971. Inrikesministern hade uppenbarligen ingen som helst möjlighet att styra produktionen. Under fjärde kvartalet påbörjades mer än dubbelt så många lägenheter som under första kvartalet. Visserligen skedde detta för att bekämpa arbetslösheten. Statsrådet är inte inne nu, men herr Bergman kanske kan svara. Hade det inte varit bättre för alla de människor som arbetar i byggnadsbranschen att kunna få lite jämnare sysselsättning? Hade vi då inte kunnat undvika en del av den stora arbetslösheten? Kan man inte i dag med 1971 års erfarenhet bakom sig medge att vi behöver en någorlunda jämn igångsättning av bostadsbyggandet både för att klara sysselsättningen och för att motverka kostnadsstegringar? Nu fick vi visserligen i gång ca 103 000 lägenheter under 1971, men under det sista kvartalet släpptes ett stort antal, flera tusen, privatfinansierade lägenheter. Alla parter, både de som arbetar i byggbranschen och konsumenterna, är beroende av en jämn produktion, men nu har vi hamnat i en ond cirkel, som vi får svårigheter att bryta oss ut ur. För första kvartalet i år har vi den 14 april fått statistik för igångsättningen. Tabellen visas på TV-skärmen. Denna gäller bara lägenheter i flerfamiljshus men visar en påtaglig minskning i förhållande till 1971. Ändå hade vi 1971 en mycket låg igångsättning. Den höga igångsättningen det sista kvartalet 1971 kanske kan förklara den låga siffran 1972, men vi har hamnat i en ryckighet som det är svårt att ta sig ur. Priset kan bli dyrt: ojämn sysselsättning för byggnadsarbetarna och högre hyror. Enligt siffror som nu publiceras var antalet arbetslösa byggnadsarbetare enligt AMS ca 13 900 den 10 april 1972. Enligt tidningen Byggnadsarbetaren, som kommer ut i dag och som jag fått i mitt fack nu på morgonen, har vi enligt Byggnads” arbetslöshetskassa fått en ökning av arbetslösheten bland byggnadsarbetarna från den 6 mars till den 4 april, då siffran var 15 781. Hur ser socialdemokraterna på detta? Jag får inte något svar av statsrådet. Kanske jag kan få det av herr Bergman?

Herr talman! Jag har blivit direkt uppmanad att svara på en fråga, som jag inte har kompetens att besvara från annat än mycket allmänna utgångspunkter. Anledningen till att igångsättningen varit ojämn under föregående och innevarande år är inte någon annan än att de som skall ta initiativ till att bygga ute i kommunerna väl bedömt startmöjligheterna efter föreliggande situation. Jag föreställer mig att herr Strömberg inte vare sig tänker eller önskar en sådan ordning, att inrikesministern skall få makt att ålägga exempelvis herr Strömberg att bygga och ta de konsekvenser ett bygge innebär. Det bör ligga hos byggherrarna att bestämma om de vill bygga eller inte. Det har varit ett fritt fram för byggande; mig veterligt har inte någon hindrats att bygga i detta land. Men andra saker som har sin bakgrund i konjunkturen har väl spelat sin roll. Statsmakterna har gjort vad de kunnat för att stimulera. Herr Strömberg ställde också en annan fråga till inrikesministern. Men eftersom jag råkade stå bakom bänken, trodde herr Strömberg tydligen att jag hade kunskaper också om denna sak. Även om jag inte har någon formell rätt till det kan jag säga, att vårt utskottssekretariat är underrättat om att vi på fredag kommer att få en proposition, som avser att sammanlägga finansieringen av servicelokaler med bostäderna i enlighet med det förslag, som varit ute på remiss och som vi väl känner till. Det gäller även att klara finansieringen av detta byggande genom den allmänna långivningen. Det är väl rätt allmänt bekant.

Herr talman! Det torde vara uppenbart att vi för att kunna hålla kostnaderna nere i bostadsbyggandet behöver en jämn sysselsättning. Vi behöver ett jämnt utnyttjande av de människor som arbetar, inte bara i själva byggandet utan i alla de moment som ligger bakom när ett hus uppförs: produktion av material osv. Vi behöver ett jämnt utnyttjande av allt det kapital, alla de maskiner m.m. som finns. Vi behöver ett jämnt bostadsbyggande också för att ge dem som arbetar en trygghet. Den ryckighet som vi nu har haft har verkligen varit till skada för de anställda. De stora arbetslöshetssiffror som har böljat upp och ned bland byggnadsarbetarna är ett uttryck för detta. Det går inte att bara skylla på kommunerna. Här har statsmakterna ett verkligt stort ansvar. Det ankommer först och främst på civilministern att på olika sätt försöka stimulera kommunerna att ta initiativ, så att vi kan hålla en jämn igångsättning. Detta har icke skett under 1971. Byggnadsarbetarna, de anställda inom byggnadsindustrin, konsumenterna får betala priset i form av arbetslöshet och högre hyror.

Herr talman! Civilutskottet har i föreliggande betänkande haft att behandla en motion där jag står som motionär, nämligen motionen 1452. Motionen har dock fått en ganska originell behandling av utskottet, som utan någon som helst motivering avstyrker den. Att ett utskott avstyrker en motion är ingalunda originellt, men att man gör det utan någon som helst motivering och utan att förklara varför tycker jag ändå är något ovanligt. Det förslag som förs fram i motionen är av principiell betydelse. Det har tidigare diskuterats i den här kammaren med inrikesministern, som då uppmanade mig att motionera i ärendet för att få höra riksdagens mening om förslaget. Mot den bakgrunden tycker jag det vore utomordentligt värdefullt att få veta hur utskottet har sett på det förslag som motionen rymmer. Jag vill därför fråga utskottets ordförande om han inte något kan kommentera motionens innehåll.

Det skulle då gälla orter som fått så liten kvottilldelning att byggnadsobjekten blir för små för att kunna genomföras inom ramen för de kostnader som länsbostadsnämnden godkänner. Detta skulle komma till användning i ett exceptionellt läge där vi har betydande arbetslöshet och mycket svåra sysselsättningsförhållanden.

Herr talman! Jag har fått en direkt fråga av herr Westberg i Ljusdal varför vi inte har visat större förståelse för hans motion på denna punkt. Men det har ju principiellt varit så att bostadspolitiken skall föras med användande av de resurser som är anvisade för det ändamålet och arbetsmarknadspolitiken med de pengar som ställts till förfogande för den. Herr Westbergs förslag går ju ut på att man skulle använda arbetsmarknadsmedel för att främja bostadsbyggandet på mindre orter med en bostadskvot understigande 30 lägenheter. Men börjar man använda sådana metoder så har man väl avlägsnat sig ganska långt från de principer man hittills har tillämpat när det gäller bostadsbyggandets fördelning över landet. Bostadspolitiken har ju förts på det viset att man bygger där det föreligger ett behov. Man kan inte bara för byggandets egen skull börja anvisa medel utan det måste föreligga ett behov, och då måste vi använda de knappa resurser, som vi trots allt har i vårt land, för att tillgodose de uppgifter som är mest angelägna ur samhällets synpunkt. Det är väl den bedömningen som ligger bakom utskottets ställningstagande när det har avstyrkt motionen.

Herr talman! Det var intressant att höra att det inte var speciellt hårda principiella synpunkter som gjort att utskottet har gått emot motionen. Utskottets ordförande säger att det är viktigt att man bygger där det föreligger ett behov, och det är ju självklart. Men på vissa orter där det föreligger stora behov kan man ändå inte bygga, därför att man inte får statliga bostadslån av skäl som jag har deklarerat och lagt fram i min motion. Jag skall inte upprepa det. Vad det här alltså gäller är att använda beredskapspengar så effektivt som möjligt. I ett läge där vi har mycket stor och besvärande arbetslöshet har vi ändå en svårighet att hitta lämpliga arbetsobjekt, som inte bara ger sysselsättning utan också ger bestående resultat och innebär en förnuftig användning av de satsade pengarna. Här menar jag att det finns möjligheter att på ett mycket effektivt sätt använda beredskapsmedel och samtidigt alltså inte bara bereda sysselsättning utan också skapa livsbetingelser för de orter det här gäller och göra dem mera livsdugliga, göra det möjligt för dem att bättre klara sig i konkurrensen med centralorterna som eljest drar till sig det mesta av bostadsbyggandet. Jag tror att det kunde vara motiverat att i ett exceptionellt läge ändå pröva förslaget.